Herr talman! Jeff Ahl har frågat mig om jag är beredd att å Sveriges regerings vägnar be Ungern och Viktor Orbán om ursäkt och tacka för att Ungern agerade i tid för att stoppa delar av folkvandringen. EU-kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Ungern, eftersom man anser att landets asyllagstiftning inte lever upp till EU:s regelverk. Sverige kan på grund av den ungerska asyllagstiftningen inte heller överföra asylsökande enligt Dublinförordningen. Ungerns regering har även genomfört informationskampanjer om migration, där ungerska medborgare upplysts om påstått negativa effekter av invandring på landets ekonomi, arbetstillfällen, kultur och traditioner. Ungerns regering har därutöver fortsatt att föra kampanjer med skarpa budskap och presentera lagar som utmanar asylrätten. Svar på interpellationer Regeringens fortsatta inställning är att det är viktigt att samtliga EU:s medlemsstater agerar solidariskt och hjälper varandra när asylsystemen är under stort tryck. Vi ser det därför som oacceptabelt att Ungern, trots att EU-domstolen har ogillat bland annat Ungerns talan mot omfördelningsbeslutet från 2015, har fortsatt att vägra att ta emot människor på flykt. Regeringen kommer även i fortsättningen att vara en viktig röst i Europa för att värna asylrätten och en hållbar migrationspolitik.

Herr talman! Utrikesministern är tydlig i att regeringen i stället för att be om ursäkt kommer att fortsätta att inta en oresonlig ton gentemot Ungern. Den svenska regeringen anklagar utan grund Ungern för att ha agerat inhumant, trots att landet enbart stått upp för sin rätt som suverän nationalstat att skydda sina gränser och sitt folk från de avarter med gruppvåldtäkt, terrorism, gängkriminalitet, lönedumpning och social misär som massinvandring och mångkultur bidrar till. Det nya partiet Alternativ för Sverige vänder sig mot det förhållningssätt som regeringen har valt att inta. Viktor Orbán åtnjuter ett starkt folkligt stöd. Han har återigen fått egen majoritet, och han gör något som få politiska ledare lyckats åstadkomma: Hans stöd ökar, trots att han har suttit i regeringsställning. Hans legitimitet som demokratiskt vald ledare är därför mycket stark. Sveriges feministiska minoritetsregering har med önskvärd tydlighet visat på vems sida man står på i sin utrikespolitik. Vår feministiska regering kritiserar Viktor Orbán för att han skyddar Ungerns kvinnor från de kvinnofientliga kulturer som knackade på dörren till Ungern 2015. Vad vår feministiska regering också vägrar att berätta för svenska folket är att Ungerns föredömliga agerande att i tid stänga gränsen och upprätta ett solitt gränsskydd har inneburit att antalet lycksökare som tog sig till Sverige under massinvandringsvågen 2015 blev färre än vad de annars hade blivit. I mitt Europa bygger vi inga murar, sa statsministern under ett av sina torgmöten. Bara ett tag därefter upprättade Sverige gränskontroller i syfte att få stopp på den skenande massinvandringsvågen. Hyckleriet är totalt. Låt mig återge vad den tidigare ordföranden i EU-parlamentet sa i anslutning till brexit: The British have violated the rules. It is not the EU's philosophy that the crowd can decide its fate. På svenska: Britterna har brutit mot reglerna. Det är inte EU:s filosofi att pöbeln ska bestämma sitt eget öde. Herr talman! Här visar EU sitt odemokratiska förhållningssätt; detta EU som regeringen och utrikesministern kröker rygg för och som gemensamt angriper ett suveränt demokratiskt land vars ledare företräder sitt folks vilja. Det är rent ut sagt skamligt, och å hela partiet Alternativ för Sveriges vägnar vill jag vända mig till Viktor Orbán och det ungerska folket och tacka för att Ungern agerade rådigt, till skillnad från den svenska regeringen. Det nya, starkt växande partiet Alternativ för Sverige vill också, till skillnad från regeringen, börja prata om massåtervandring av systembelastande invandrare till deras respektive hemländer. Vi finner det beklagligt att regeringen i stället för att skicka hem dessa vill tvinga dem på andra europeiska länder.
Herr talman! Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som både värnar asylrätten och fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. För att de som behöver skydd ska få det och för att vi ska ha en fungerande och hållbar asyl och migrationspolitik måste EU arbeta tillsammans. I nuläget motverkar Ungern samarbetet genom att inte ta sitt ansvar vare sig i omfördelningen av asylsökande eller för att hitta en hållbar lösning på framtida flyktingflöden. Sverige har vidtagit en rad åtgärder för att hantera det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015. Åtgärderna handlar delvis om att Sverige inte kan ha mycket generösare regler än andra länder i EU men att vi fortsätter att ta vårt ansvar för att värna dem som behöver skydd. Sverige har till skillnad från många andra EU-länder fullföljt sitt åtagande inom omfördelningar och har ökat antalet vidarebosättningar.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att det är beklagligt att man, som regeringen och EU gör, kritiserar ett suveränt land, som Ungern ändå är, när det vidtar de åtgärder landet anser är nödvändiga för att skydda gränsen. Regeringen har själv hänvisat till att man förlänger gränskontrollerna med hänsyn till rikets säkerhet. Ungern har minst lika mycket rätt att bestämma om hur landet ska värna och skydda sin gräns som Sverige har att värna och skydda sin. Det är häri jag menar att hyckleriet ligger, det vill säga att man kritiserar Ungern på felaktiga eller lösa grunder. Det handlar egentligen inte så mycket om invandring eller omfördelning, utan det handlar om att Ungern sätter sig på tvären för en pågående federalisering av Europeiska unionen - som även nuvarande regering stöder, om än i smyg. Det är dessutom anmärkningsvärt att den svenska regeringen skickar en minister till Ungern under pågående val. Är inte det vad alla pratar om, det vill säga påverkansoperationer? Man påverkar ett annat lands allmänna val. Det är lite märkligt att man skickar ned någon som faktiskt sitter i regeringen under ett allmänt val. Om ett parti skickar någon som är medlem i partiet för att stötta ett systerparti är väl en sak, men det är allvarligt när man skickar en person som faktiskt sitter i regeringen. Smutskastningen av den ungerska regeringen anser jag och mitt parti vara skadlig för Sverige - detta eftersom Ungern i framtiden kommer att vara ett av Europas rikaste och stabilaste länder. Därför är det av största vikt att regeringen ändrar sitt tonläge gentemot Ungern. Viktor Orbán har lyckats skapa en kraftig ekonomisk förbättring i Ungern, och man har även lyckats höja levnadsstandarden för huvuddelen av befolkningen. Det är dessutom lite märkligt hur regeringen resonerar. Å ena sidan kritiserar man Ungern starkt, men å andra sidan åker bland andra statsministern och besöker Saudiarabien, som i dag är högst delaktigt i ett krig i Jemen där det dör oerhört många civila. Jag tycker att man ska ha en balanserad syn i utrikespolitiken och inte göra sig ovän med länder som de facto står på vår sida.
Herr talman! Vad det i grunden handlar om - i alla fall mellan dig och mig, Jeff Ahl - är helt olika människosyn. Jag tror att din främlingsfientliga inställning riskerar att förblinda din analys av vad som händer i världen. Sverige har tillsammans med en rad länder samt internationella och enskilda organisationer uttryckt oro för utvecklingen i Ungern. Bilateralt för Sverige en bred dialog med Ungern, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå, kring respekt för EU:s grundläggande värden inklusive mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Sverige stöder likaså att EU-kommissionen driver flera överträdelseförfaranden mot Ungern. Inom Europarådet har en enig kommission framfört kritik mot Ungerns hantering av asylsökande, främst avseende det snabba asylförfarandet och bristande skyddsåtgärder för asylsökande. Sverige välkomnar Venedigkommissionens uppmaning till Ungern. Regeringen kommer att fortsätta påminna om att EU:s grundläggande värden inte är förhandlingsbara. Alla medlemsstater måste leva upp till sina åtaganden enligt såväl EU:s och Europarådets som FN:s regelverk. Människor i alla EU:s medlemsstater måste kunna lita på att mänskliga rättigheter gäller och respekteras.
Herr talman! Det är helt rätt; vi delar absolut inte samma människosyn. Den här regeringen har som sagt frotterat sig med olika stater runt om i världen som har allt annat än det jag anser vara rimliga värderingar. Ni har varit nere i Iran, utrikesministern, och minsann umgåtts med dem på ett väldigt intimt sätt. Kvinnliga representanter för regeringen valde då att bära slöja. Det visar ganska tydligt vad det innebär att vara feminist - det handlar inte om att man vill stötta kvinnor, utan det handlar om helt andra saker. Det är bara ett skynke man håller upp för att lura väljare. Sedan är följande ett faktum: På grund av massinvandringen, som har skett helt okontrollerat, har terrorister tagit sig in i Sverige. Gruppvåldtäkterna har skenat, och till och med politiskt korrekt press börjar nu rapportera om att det i princip uteslutande är invandrare som gruppvåldtar. Kopplat till det här är det fullt rimligt att Ungern inte vill gå den väg som Sverige har vandrat. Därför måste man få skydda sin gräns. Utrikesministern talar om EU:s grundläggande värden. Hur menar utrikesministern att EU:s grundläggande värden är viktigare än nationalstaternas suveränitet? EU är dessutom en antidemokratisk organisation där icke folkvalda byråkrater styr i stor utsträckning, och som jag tidigare nämnde gör ledande personer inom EU uttalanden som starkt kan ifrågasättas ur en demokratisk synvinkel.
Herr talman! Jeff Ahls senaste inlägg illustrerar med all önskvärd tydlighet vad jag just sa om skillnaden i vår människosyn, synen på EU och synen på mänskliga rättigheter. Sverige kommer att fortsatt verka för ett gemensamt ansvarstagande i flyktingfrågan. Ett förstärkt och konstruktivt samarbete såväl inom EU som globalt är faktiskt en grundsten i att få en långsiktigt hållbar migrationspolitik, och EU:s framtida asylsystem måste vara rättssäkert och hållbart. Det måste värna asylrätten och samtidigt uppnå en jämnare fördelning av asylsökande mellan medlemsstaterna. Solidaritet och en ökad harmonisering är prioriterade frågor för Sverige, och det är viktigt att EU får ett asylsystem på plats som kan hantera en framtida kris. Vi kan vara säkra på att vi kommer att se större flyktingströmmar framöver. Utan ett fungerande asylsystem riskerar vi att få ett Schengensamarbete som inte heller fungerar fullt ut. Likaså kommer Sverige att fortsätta stå upp för universella mänskliga rättigheter, både inom EU och i andra multilaterala sammanhang.